Herr talman! Herr Hedin har frågat om jag anser det vara principiellt riktigt att tillåta etablering av en fläskfabrik i en bygd där en stark kommunal och allmän opinion motsätter sig etableringen. Miljöskyddslagen reglerar hur tillståndsprövningen sker vid etablering av bl.a. anläggning för djurhållning med utrymme för mer än 1 000 slaktsvin. Tillstånd att uppföra en sådan anläggning meddelas av koncessionsnämnden för miljöskydd. Enligt lagen skall anläggningen lokaliseras så att minsta intrång och olägenhet uppkommer. Tillstånd till anläggning kan förenas med sådana villkor att olägenheterna elimineras i största möjliga utsträckning. Skulle verksamheten i alla fall föranleda väsentliga olägenheter får den inte tillåtas. I lagstiftningen är det också föreskrivet hur ett tillståndsärende skall handläggas. Nämnden skall bl.a. genom kungörelse bereda dem som kan beröras av anläggningen tillfälle att yttra sig och skall dessutom samråda med statliga och kommunala myndigheter som har intressen att bevaka i frågan. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden hörs av nämnden i alla ärenden. Vid det offentliga sammanträde som koncessionsnämnden håller på orten, och som kungörs i ortens tidningar, har den kommunala och allmänna opinionen möjlighet att komma till tals. Enskild sakägare som berörs av koncessionsnämndens beslut kan vidare föra talan mot detta genom besvär, som då prövas av regeringen. Besvärsrätt har även naturvårdsverket som företrädare för de allmänna intressena på miljövårdsområdet. Etableringsfrågan bedöms alltså i varje enskilt fall med tillämpning av den miljöskyddslag som riksdagen 1969 antagit. Det är enligt min mening väl sörjt för att olika meningar får komma till tals och att koncessionsnämnden kan grunda sitt avgörande på ett allsidigt och uttömmande material. Jag kan självfallet inte här gå in på en bedömning av nämndens tillämpning av miljöskyddslagstiftningen i enskilda fall. Det avgörande som fälls av nämnden måste baseras på fakta och kända erfarenheter och ske i enlighet med lagens bestämmelser.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

Jag är väl medveten om att jag inte här kan få besked om det enskilda fallet, och därför har jag ställt en principfråga. Jag vill bl.a. ha reda på hur regeringen själv ställer sig principiellt till huruvida man skall ta hänsyn till den allmänna opinionen i bygden. Regeringen kommer ju att få pröva denna fråga och kanske många andra liknande, och regeringen måste då ändå ha en princip att följa. I det avseendet tycker jag inte att jag har fått något egentligt svar på min fråga. Har det någon betydelse om en stor mängd enskilda i bygden anser att det är en felaktig lokalisering? Har det någon betydelse om ansvariga kommunala myndigheter och länsstyrelsen anser detsamma? Beträffande en annan principfråga, som har direkt samband med den första, har jag fått svaret att enligt lagen skall anläggningen lokaliseras så att minsta intrång och olägenhet uppkommer. I det aktuella fallet — och liknande fall — är det väl obestridligt att den verksamhet som bedrivs är miljöfarlig i avseende på luftoch vattenföroreningar. Var skall man då, principiellt sett, lokalisera en sådan anläggning? Skall man göra det i en glesbygd eller i en inflyttningsbygd? En liknande anläggning har lokaliserats i en glesbygd i Sörmland, i Blacksta, och det kan väl anses vara riktigt ur lokaliseringsmässiga synpunkter. Men Snösvad, som det här gäller, är en inflyttningsbygd. Vi har inte bara tätorterna runt om utan också en stor mängd fritidsbebyggelse i nära anslutning till anläggningen. Även sjön Båven med tillflöden ligger mycket nära.

Herr talman!

Den miljöskyddslag som vi har antagit är tillämplig för alla bygder, för alla kommuner och för all verksamhet, även denna verksamhet. Vi måste pröva detta ärende i enlighet med den lag som riksdagen har antagit. Man kan inte principiellt säga att så fort det uppstår en lokal opinion skall den vara utslagsgivande. Beträffande denna verksamhet, svinhållning, har naturvårdsverket utarbetat mycket stränga riktlinjer, som skall ligga till grund för bedömningen. Dessa riktlinjer har utarbetats i samråd med lantbruksstyrelsen, lantbrukshögskolan, veterinärhögskolan, länsstyrelserna, RLF, Lantbruksförbundet och representanter för aktiva producenter. Riktlinjerna är mycket detaljerade och måste alltså följas när man prövar ett dylikt ärende. Men koncessionsnämnden kan självfallet vara ännu strängare i sin bedömning, och det kan naturligtvis regeringen också vara då den slutgiltigt får handlägga ett sådant ärende. Svaret på herr Hedins fråga måste vara, att regeringen slutgiltigt måste bedöma detta ärende såsom lagstiftarna har tänkt sig. Den enda prövning som kan ske efteråt, om regeringen har handlat fel, får ju riksdagen göra genom konstitutionsutskottet. Det uppstår en mycket besvärande situation, herr talman, när man i riksdagen drar upp ett enskilt ärende som just bereds i regeringen, eftersom statsrådet är förhindrad att diskutera ärendet. Men principiellt vill jag svara att detta ärende självfallet kommer att prövas av regeringen i enlighet med lagen.

Herr talman! Jag är medveten om att man självfallet inte en bart får ta hänsyn till den allmänna opinionen utan att man skall beakta sakförhållandena. Jag hoppas också att regeringen, när den skall ta ställning till denna fråga, noga beaktar vissa skiljaktiga uppfattningar som finns och de förändringar som kan sägas ha skett. Koncessionsnämnden hade vid sitt ställningstagande att beakta att hälsovårdsnämnden i Malmköping — visserligen med mycket knapp majoritet — tillstyrkt denna etablering. Från den 1 januari i år befinner sig anläggningen emellertid i Flens storkommun, och kommunen har enhälligt gått emot projektet i en besvärsskrivelse. Vidare har, enligt uppgift, hälsovårdsnämnden i den stora kommunen helt gått emot anläggningen. Jag hoppas att regeringen tar hänsyn till detta. Jag tycker att naturvårdsverket i alltför liten utsträckning bedömt risken av luftoch vattenföroreningar. Jag hoppas att regeringen ser på de erfarenheter som finns från andra håll i detta avseende. Erfarenheter finns t.ex. från Kristianstads län, där länsläkarorganisationen med anledning av besvär som anförts över liknande anläggningar uttalade att ”de mentalhygieniska skadorna är av sådan grad, att de kunna förmå de för olägenheterna utsatta och drabbade att t.o.m. avflytta från orten”. Jag kan också redovisa erfarenheter som man bör ta hänsyn till från Fogdö i Södermanlands län. En lantbrukare vid namn Thure Larsson som bor i närheten av en sådan här anläggning — det gäller i detta fall höns, men man använder svämgödsel liksom Snösvad — säger följande: ”För ortsbefolkningen har detta blivit något så vedervärdigt att det möter svårigheter att beskrivas. — — — Vi lantbrukare är knappast kända för någon intolerant inställning till luktbesvär, men att bruka våra åkrar i närheten av bolagets spridningsområde är mer än en normal människa står ut med.

Herr talman! Om herr Hedin ursprungligen hade ställt frågan som han nu gjorde — huruvida regeringen tänker ta hänsyn till sakförhållandena — hade det varit litet enklare att svara. Det är alldeles uppenbart att regeringen kommer att göra det. Det ärende som nu hamnat hos regeringen för prövning remissbehandlas i vanlig ordning. Vi hämtar in alla tänkbara expertutlåtanden i ärendet och kommer alltså att göra en total bedömning av det. Jag är inte, herr talman, beredd att diskutera vare sig naturvårdsverkets eller koncessionsnämndens handläggning av ett enskilt ärende. Men jag vill säga att då det gäller bedömningen av denna typ av anläggningar har naturvårdsverket nyligen utarbetat riktlinjer på basis av de erfarenheter man har och med stöd av all tänkbar expertis. I dessa föreskrifter anges beträffande etablering av sådana här företag bl.a. hur de bör vara lokaliserade med hänsyn till lukten och det behövs så länge vi inte kan få fram luktfria svin, vilket vi inte lyckats med ännu! Det är klart utsagt vilka riktlinjer som därvidlag skall följas. När det gäller gödselförhållandena har man också mycket stränga villkor, men i detta fall har koncessionsnämnden gått avsevärt längre än vad naturvårdsverket har föreskrivit i sina riktlinjer. Svaret är alltså: Regeringen kommer självfallet att pröva detta ärende sakligt.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag anser att en avgränsning av arbetstidslagens tillämpningsområde på den statliga sektorn kan ske genom kollektivavtal, såvitt avser frågan vilka tjänstemän som i arbetstidshänseende intar särskild förtroendeställning. Enligt 2 § b allmänna arbetstidslagen undantas från lagens tillämpning bl.a. arbetstagare som har särskild förtroendeställning i arbetstidshänseende med hänsyn till sina arbetsuppgifter. I 3 § sägs att undantag från lagens tillämpning utöver dem som anges i 2 § får göras genom kollektivavtal. Om undantagskretsen enligt 2 § b kan bestämmas genom kollektivavtal eller inte får på sedvanligt sätt avgöras genom lagtolkning — i första hand av dem som har att tillämpa lagen. Det tillkommer inte mig att tolka hur lagstiftningen skall uppfattas i denna del.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min fråga. Innan jag kommenterar svaret vill jag erinra om den målsättning som låg bakom utredningen om arbetstidslagstiftningen och den proposition som sedan förelades riksdagen. Målsättningen var att lagen skulle göras så omfattande som möjligt och att de kategorier som ändå ställdes utanför lagen skulle vara mycket begränsade. De undantag från lagen som skulle göras har ju statsrådet här också angivit i sitt svar. Under denna frågas remissbehandling framförde remissmyndigheterna viss kritik över att det kunde uppstå oklarheter rörande vilka kategorier som skulle ställas utanför lagstiftningen. Departementschefen tog upp den kritiken i propositionen och sade då två saker, som jag tycker att det i detta sammanhang finns anledning att fästa avseende vid. Det ena uttalandet var att den närmare gränsen för lagens tillämpningsområde alltid skulle kunna fastställas av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Det andra uttalandet — som inte är mindre viktigt — var att departementschefen utgick från som något självklart att det var arbetsmarknadsparternas sak att med ledning av de riktlinjer som kommittén dragit upp konkretisera undantagens innebörd. Jag vill här med några ord beröra hur denna lagstiftning har tillämpats. Vissa personalorganisationer har begärt att få förhandla med statens avtalsverk om arbetstidslagens tillämpningsområde och om undantagsbestämmelserna. Men avtalsverket har avvisat denna begäran och sagt — liksom statsrådet Löfberg här har framhållit — att det var en lagtillämpningsfråga och en sak för arbetsgivarparten. Då vill jag fråga hur det stämmer med uttalandet i propositionen att det är arbetsmarknadsparternas sak att fastställa arbetstidslagens tillämpningsområde. Och parterna är ju två: arbetsgivare och arbetstagare. Särskilt förvånad blir man, när man upptäcker att det inom statsrådet Löfbergs egna domäner, dvs. när det gäller kanslihusets personal, tydligen har förfarits så att man genom ensidiga dekret har utfärdat anvisningar om vilka arbetstagarkategorier som skall undantas från lagens tillämpningsområde. Såvitt jag förstår går också de undantagen vida utöver dem som i varje fall enligt socialministerns och riksdagens mening skulle undantagas. Inom kanslihuset har man sålunda undantagit personal inte bara på byråchefsnivå utan ända ner till byråassistenter och kanslister i 17 lönegraden. Man menar att de skall undantas från arbetstidslagens bestämmelser. Då vill jag fråga statsrådet: Kan det verkligen vara avsikten med propositionen att undantagen skall göras så vida? Det var den ena frågan. Min andra fråga är: Har inte statsrådet den uppfattningen att en fråga av denna art bör lösas i samråd mellan arbetsmarknadsparterna? När företagsnämnden inom kanslihuset begär att få diskutera undantagens omfattning är det högst anmärkningsvärt att man inte får tillfälle att göra det utan får besked i form av en kungörelse, dvs. ett ensidigt uttalande, direkt från statsrådet.

Herr talman! Fru Kristensson försökte genom sina frågor förleda mig till att göra en tolkning av lagen som är baserad på de förarbeten till lagen som finns angivna i propositionen. Jag skall inte låta mig förledas till det utan hänvisar i det stycket till mitt svar. Som jag redan framhållit tillkommer det i första hand dem som har att tillämpa lagen att också tolka den. Men jag vill understryka att det av förarbetena, som fru Kristensson hänvisade till, ingalunda så klart framgår hur tolkningen skall ske som fru Kristenssons inlägg kanske kunde ge sken av. Om nu avtalsverket — för att anknyta till de konkreta fall som fru Kristensson tog upp — inte har velat träffa något avtal i fråga om tillämpningsområdet för lagen, ligger det naturligtvis en tolkning av lagen till grund också för verkets ställningstagande. Och det är alltså, såsom jag poängterade, främst de som har att tillämpa lagen som också skall tolka den. Det ärende som berör statsdepartementen och som fru Kristensson också anknöt till har följande bakgrund — jag kanske ändå skall ta upp det, även om det också är ett enskilt ärende, som ligger litet vid sidan om den generella frågeställningen. Inom kanslihuset tillsattes en särskild arbetsgrupp för att dra upp riktlinjer beträffande tillämpningsområdet för statsdepartementens del av 2 § arbetstidslagen. Den promemoria som arbetsgruppen utformade har sedan från finansdepartementets löneoch personalenheter sänts till expeditionscheferna för att man inom departementen skulle få enhetlighet vid bedömningen av arbetstidslagens tillämpningsområde. I skrivelsen har hemställts att de synpunkter som framförts i en till skrivelsen fogad promemoria tills vidare skall ligga till grund för tillämpningen av arbetstidslagen i respektive departement. Statsdepartementen har alltså haft att tolka och tillämpa lagen för sina anställda precis som andra myndigheter.

Herr talman! Jag har förståelse för att man inom kanslihuset lika väl som inom andra arbetsområden har behov av enhetlighet. Men vad jag vänder mig emot är att man ger bestämmelsen om undantag från tillämpningen av lagen en så vid tolkning som staten som arbetsgivare här har gjort. Jag skulle vilja fråga herr statsrådet om han har den uppfattningen att personer i så pass underordnad ställning som kanslister ända ned till 17 lönegraden skall vara undantagna från tillämpningen av lagen. Det är en tolkning som jag i så fall inte vill kommentera; jag vill då bara konstatera att statsrådet Löfberg har den meningen. Vidare skulle jag vilja upprepa min fråga om det som står i propositionen om att samråd skall ske mellan parterna på arbetsmarknaden ändå inte borde betyda någonting. Vid en debatt tidigare i dag här i kammaren tog fru Nordlander upp en arbetarskyddsfråga. I det sammanhanget försäkrade socialministern att regeringen hade sin uppmärksamhet riktad på arbetarskyddsfrågor och verkligen ansåg att de var angelägna frågor. Jag skulle vilja uttrycka önskemålet att man inte väntar på allmänna bestämmelser om arbetarskyddets utformning utan verkligen på det statliga området börjar försöka tillgodose de mest elementära kraven när det gäller en så viktig sak som att begränsa arbetstidens omfattning för statligt anställd personal.

Herr talman! På fru Kristenssons två konkreta frågor skulle jag gärna vilja svara följande. När det gäller frågan om jag ställer mig bakom den vida tolkning av lagen som gjorts i kanslihuset vill jag till att börja med erinra om vad jag redan sagt, nämligen att detta är en tolkning som skall gälla tills vidare och som syftar till att åstadkomma enhetlighet i bedömningen inom statsdepartementen. Detta gäller ett ställningstagande tills vidare i ett konkret fall. Jag har ingenting att invända mot detta ställningstagande utan ansluter mig givetvis till det. Men det är en sak. En annan sak är att fru Kristensson begär att jag skall göra en tolkning av hur arbetstidslagen generellt skall tillämpas inom hela den statliga sektorn av arbetsmark naden. Det är jag alltså inte beredd att göra, och jag hänvisar i det stycket än en gång till mitt svar. Fru Kristensson tar vidare upp den viktiga frågan om samråd mellan personalorganisationer och arbetsgivarrepresentanter, mellan företagsnämnder och arbetsgivarrepresentanter. Principiellt och generellt är jag givetvis den förste att understryka vikten av att ett sådant samråd sker och att det sker i god tid före beslutens fattande. Frågan om behandlingen i kanslihuset får jag emellertid kanske komplettera med några uppgifter som kan förklara varför det i detta fall kommit en smula snett. Enligt de uppgifter jag fått hade företagsnämnden i kanslihuset det sista ordinarie sammanträdet förra året fredagen den 18 december. Denna promemoria som hade arbetats fram inom en arbetsgrupp i kanslihuset hade färdigställts tidigare, och den skulle alltså ha kunnat bli föremål för överläggningar inom företagsnämnden. BI. a. på grund av sjukdomsfall inom arbetsgruppen kunde denna inte ta definitiv ställning till sitt arbete, så att detta kunde presenteras vid företagsnämndens sammanträde den 18 december. Något senare kallades företrädare för kanslihusets personalföreningar samman, och promemorian genomgicks då tillsammans med dessa. Man har alltså haft en direkt kontakt med personalens representanter i denna fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han ämnar medverka till att i rationaliseringsoch besparingssyfte upphäva skyldigheten att utfärda särskilda lagfartsbevis. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att svara på frågan. Den fråga herr Börjesson tar upp har i anledning av motioner behandlats vid 1962, 1966 och 1968 års riksdagar. Motionerna har inte föranlett någon riksdagens åtgärd. I 1966 och 1968 års ärenden anförde tredje lagutskottet bl.a. att frågan borde prövas i samband med arbetet på den nya jordabalken. Utskottet erinrade också om planerna att införa ADB på inskrivningsväsendets område. Den nya jordabalk som antogs av förra årets riksdag och som träder i kraft den 1 januari 1972 innehåller inte några föreskrifter om hur bevis om lagfart skall meddelas. Avsikten är att sådana föreskrifter skall utfärdas i administrativ ordning. Den slutliga utformningen av föreskrifterna har nära samband med frågan om ADB-system för behandling av inskrivningsärenden. För närvarande pågår försöksverksamhet på detta område. Jag kan därför inte nu säga vilken ordning som är den lämpligaste i framtiden. Det är emellertid självklart att frågan om lagfartsbevis, liksom övriga inskrivningsfrågor, bör lösas på ett sätt som tillgodoser rationaliseringsoch besparingssynpunkter så långt som det är möjligt med hänsyn till kravet på rättssäkerhet.
Herr talman! Jag vill till statsrådet Lidbom framföra ett tack för svaret på min fråga. Denna fråga har varit föremål för riksdagens prövning vid ett flertal tillfällen. Anledningen till att jag tagit upp frågan nu är närmast den att jag vet att det pågår en försöksverksamhet som tar sikte på vissa rationaliseringsoch besparingsarbeten inom domstolsväsendet. Enligt gällande lagfartsförordning skall, då lagfart beviljas, utfärdas särskilda lagfartsbevis som skall innehålla uppgifter om fånget och — vid köp — om köpeskillingens storlek. Dessutom skall bevis tecknas på fångeshandlingen. På grund av stadgandet i lagfartsförordningen och särskilda bestämmelser om handläggningen av lagfartsärenden utfärdas därmed dubbla bevis om varje beviljad lagfart. Ett bevis tecknas på fångeshandlingen, och ett särskilt lagfartsbevis utfärdas. Båda bevisen innehåller uppgifter om förvärvaren på grund av fångeshandlingen beviljas lagfart på fastigheten i fråga. Det särskilda lagfartsbeviset tjänar, såvitt jag förstår, inte något praktiskt syfte. Trots att förvärvaren har erhållit lagfartsbevis kan han, som bekant, i en rättegång fråndömas fastigheten. Det särskilda lagfartsbeviset medför kostnader både för den lagfartssökande och för det allmänna. Årligen utfärdas över 130 000 lagfartsbevis. Ett upphävande av skyldigheten att utfärda lagfartsbevis skulle innebära besparingar både för de lagfartssökande och för det allmänna. Rättssäkerheten behövde därmed inte komma i fara. Jag konstaterar, herr talman, att en försöksverksamhet i alla fall pågår och att man där kommer att pröva denna fråga. Jag ser därför tiden an, och jag hoppas att de synpunkter som jag både nu och vid tidigare tillfällen har gjort mig till tolk för skall vinna beaktande.

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat chefen för industridepartementet vilka åtgärder denne avser vidtaga för att vårt land inom ramen för våra internationella förpliktelser skall kunna uppehålla en rimlig självförsörjningsgrad när det gäller kläder och skor. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Våra möjligheter att av beredskapsskäl upprätthålla produktionskapaciteten genom stödoch skyddsåtgärder är begränsade på grund av internationella åtaganden. Bland åtgärder som vidtagits på senare tid kan nämnas att AB Statsföretag inträtt som delägare i det tidigare nedläggningshotade ullspinneriet i Stigen och att överstyrelsen för ekonomiskt försvar fått särskilda medel för att trygga försörjningen med yllevävnader. Utvecklingen inom TEKO och skoområdena gör det önskvärt att problemen i fråga om vår framtida försörjningsberedskap blir föremål för en ingående analys. Olika metoder för att trygga försörjningen bör undersökas såväl från beredskapssynpunkt som från allmänna näringspolitiska och handelspolitiska synpunkter. Jag överväger att inom kort hemställa om bemyndigande att tillkalla sakkunniga för att utreda de nu berörda problemen.

Herr talman! Först ber jag att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis glad över att regeringen nu äntligen har kommit underfund med att beredskapsförsörjningsfrågorna måste bli föremål för större uppmärksamhet och en särskild utredning — något som i dag har aviserats. Det är, herr talman, säkerligen av största vikt att någonting görs snarast, ty hur är egentligen läget i dag? Hur ser det ut? Jo, vi kan slå fast, att antalet företagsnedläggelser inom textil och konfektion liksom inom skobranschen nu har gått så långt att vi vid en eventuell avspärrning inte skulle kunna tillgodose människornas behov av kläder och skor så värst länge. Regeringen har på detta område inte haft någon långsiktig planering. Ändå är det väl på det sättet att människornas försörjning under krigsförhållanden är en av de viktigaste punkterna i en regerings långsiktiga handlingsprogram. När det gäller exempelvis vår försörjning med livsmedel så har ju regeringen satt upp en 80-procentig självförsörjningsgrad som någon sorts idealmått. Men när det gäller kläder och skor har man inte tagit upp någon som helst principdebatt om vår självförsörjningsgrad. Ändå är en produktion av kläder och skor svår att improvisera, bl.a. av följande skäl. Jag vill först erinra om att en stor del av produktionsapparaten — jag tänker då särskilt på maskinparken — har malts sönder i de senaste årens konkurrenspress från låglöneländerna. Sådana maskiner tar det lång tid att återanskaffa. Vidare är det inte bara fråga om maskiner, utan det handlar även om yrkeskunnigt folk som skall sköta dessa maskiner. Det tar lång tid att utbilda sådana människor. Under femårsperioden 1966-1970 har 85 verksamhetsställen inom skoindustrin nedlagts. Antalet fackförbundsanslutna arbetare inom branschen har minskat med cirka 3 300. Beträffande skoförsörjningen visar siffrorna från 1969 att den totala produktionen av skor i vårt land då var 14,28 miljoner par, därav 6,64 miljoner par läderskor. Samtidigt uppgick konsumtionen till totalt 31,2 miljoner par, varav egentliga läderskor 17,85 miljoner par. Dessa siffror, herr talman, visar att konsumtionen av skor är betydligt högre än produktionen, särskilt i fråga om läderskor. Och vid en eventuell avspärrning blir det ju läderskor som blir mest efterfrågade. Detta var alltså läget beträffande skoförsörjningen. Vi vet att försörjningsläget i fråga om kläder är minst lika prekärt. För exempelvis skjorttillverkningen är situationen den, att de få företag som finns kvar möjligen kan klara försvarets behov i en beredskapssituation men ingenting därutöver. Därför, herr talman, hoppas jag att den utredning som handelsministern i dag ställt i utsikt kommer att arbeta snabbt och effektivt så att vi nu äntligen får en långsiktig planering på detta område.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om regeringen anser att affärstidslagen bör avskaffas. Jag vill svara följande. Affärstidslagen gäller till utgången av detta år. Frågan om vi därefter har behov av en affärstidsreglering utreds förutsättningslöst av 1970 års affärstidskommitté, som väntas lägga fram sitt betänkande i mars. Något ställningstagande i frågan från regeringens sida kan inte väntas förrän kommitténs förslag beretts på sedvanligt sätt.

Herr talman! Orsaken till att jag ställde min fråga är att handelsministern vid en sammankomst med Köpmannaförbundet i Stockholm i januari sade att affärstidslagen bör avskaffas och att affärsmännen måste få använda öppethållandet som ett konkurrensmedel. Jag hälsade detta uttalande med glädje — liksom jag är övertygad om att många konsumenter gjorde, som är trötta på det krångel som den nuvarande lagen innebär och som vill ha den bättre service som affärerna är beredda att ge, men som regeringen genom sin tillämpning av den nuvarande lagen hittills har förhindrat. Jag ville med min fråga ge handelsministern tillfälle att lämna riksdagen ett klart besked om en mer positiv inställning hos regeringen. Jag beklagar att statsrådet Feldt inte har utnyttjat den möjligheten. Jag hoppas dock att regeringens ställningstagande kommer att innebära ett sådant besked. Det finns goda skäl att helt avskaffa lagen. Samhällsutvecklingen har bl.a. inneburit att antalet familjer, där båda makarna förvärvsarbetar, har ökat liksom även antalet ensamstående med barn, vilka har svårt att göra sina inköp på s.k. vanlig affärstid och för vilka det alltså är en fördel att kunna handla på söndagar och kvällar. Det är väl också många som frågar sig varför butikerna inte skall få ge den service som folk efterfrågar och som anser att konsumenterna bäst känner sina önskemål. Det kan varken kommunalpolitiker, länsstyrelser eller handelsministrar veta bättre. Framför allt har man reagerat i de många fall då regeringen har stängt butiker som kommunerna har gett dispens och som på söndagar haft större försäljning än de har haft på När riksdagen förra våren behandlade denna fråga, sade jag att jag hyste stor tillförsikt: ”Varken de handelsanställdas organisationer eller socialdemokraterna kan göra mer än försena den liberalisering som konsumenternas allt starkare krav på ökad valfrihet kommer att driva fram. I längden kommer ni inte att kunna stå emot det. Detta krav är bl.a. betingat av ökat kvinnligt förvärvsarbete och av familjernas önskan att tillsammans göra större inköp. Det är alltså dels en fråga om bättre jämlikhet mellan män och kvinnor, dels en fråga om bättre demokrati inom familjen.” Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga, men jag får tills vidare tacka ännu mer för hans uttalande på Köpmannaförbundets möte. Jag hoppas dock att det innebär att regeringen kommer att inta en mera positiv inställning till konsumenternas önskemål än vad som hittills har visats — för herr Feldt har väl inte övergivit den ståndpunkt som han gav uttryck för den 13 januari?
Herr talman!

Jag uttryckte emellertid också två andra önskemål, nämligen att detta skulle kunna ske på ett sådant sätt att de affärsanställdas krav på rimliga arbetsvillkor och arbetstider också kunde tillgodoses och att strukturutvecklingen inom handeln inte fick ur konsumenternas synpunkt mindre önskvärda verkningar. Detta är alltså önskemålen i sammanhanget. Det pågår en utredning, så sammansatt att den representerar de olika parter, vilka har möjlighet och intresse av att framföra önskemål. Det är utredningen som kan komma fram till svaret på den fråga, som herr Romanus ställde, nämligen om affärstidslagen kan avskaffas när alla dessa önskemål samtidigt tillgodoses.

Herr talman! Handelsministern får ursäkta, men jag tycker att han ägnar sig åt något för subtila distinktioner. Jag trodde att han hade uttalat en ståndpunkt, och nu säger han att det bara var ett önskemål som han framförde. Enligt en utskrift av vad herr Feldt sade, vilket återgavs i radio, framhöll han att ”den på sikt enda rimliga lösningen av affärstidsfrågan är helt fria förhållanden, så att allmänhetens behov av service blir tillgodosedda och företagen kan använda affärstiden som konkurrensmedel”. Därefter nämnde han som en förutsättning att de anställda naturligtvis inte skall komma i kläm utan skall få rimliga arbetstider och Är inte detta en ståndpunkt om vad som bör ske? Så har jag tolkat uttalandet, och jag beklagar om det bara var ett löst framkastat önskemål och inte en viljeangivelse av hur frågan skall lösas. Jag kan inte tolka handelsministerns uttalanden i dag på annat sätt än att denna viljeinriktning nu saknas. Det är värt att notera både för oss som här i riksdagen vill arbeta för ett bättre tillgodoseende av konsumenternas önskemål och för alla de konsumenter som har irriterats av den snäva inställning, som den nuvarande lagen — och regeringens tillämpning av den — åstadkommit. Det finns all anledning för båda dessa grupper att fortsätta opinionsbildningen och att stötta upp handelsministern, så att hans ord inte bara blir löst framkastade önskemål. Det är väl ändå inte så att herr Feldt hyser något tvivel om att de handelsanställdas krav beträffande arbetstider och ersättning för övertid är frågor som kan lösas? Varför skulle det inte vara möjligt på detta område när det finns många andra kategorier som arbetar på kvällar och söndagar?

Herr talman! Ibland är det någon skillnad mellan att vilja och att kunna. I det här fallet finns det — och det gav jag uttryck åt i det anförande som har intresserat herr Romanus så mycket — tre olika önskemål, tre olika kategorier som kan göra sig hörda och som har gjort sig hörda i sammanhanget: konsumenterna, de anställda och konsumenterna igen, nämligen när det gäller den effekt på strukturen inom handeln som en användning av öppethållande som konkurrensmedel kan medföra. Jag framförde samtliga dessa tre önskemål och ställde mig också bakom alla tre. Det är nästan precis vad direktiven till utredningen går ut på, så det fanns ingenting sensationellt i detta uttalande. Men jag har heller inte i dag tagit tillbaka det, ty det finns det verkligen ingen anledning att göra. Jag tror att utredningen begriper hur den har att inom ramen för sina direktiv lösa den här frågan. Det är inte här i kammaren i dag som lösningen skall uppstå. Vi skulle inte ha behövt utreda frågan, om herr Romanus hade haft lösningen färdig med sig, men det hade han tydligen inte.

Den av herr Nordgren ställda frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som svar vill jag meddela, att svenska regeringen i skrivelse den 22 januari i år av det norska finansoch tolldepartementet blivit underrättad om att den norska kilometerskatten på släpvagnar registrerade i utlandet skall anstå tills vidare och att redan erlagd sådan skatt kommer att restitueras.
Herr talman! Som framgår av motiveringen var min interpellation föranledd av två skäl. Det första är den förstärkning av orättvisan i fråga om behandlingen av norska och svenska åkare som inträdde vid årsskiftet, då man i Norge höjde kilometeravgiften för utlandsregistrerade bilar men samtidigt beslöt att inte höja den för norska åkare. Det uppstod ett fullständigt orimligt konkurrensförhållande för de svenska åkarna, vilket dock nu har rättats till. Beslutet i det norska finansoch tolldepartementet har redovisats såväl i press som i radio och TV, och finansministern återger det i sitt svar. Jag är tillfredsställd med beslutet beträffande den detaljen. Det andra — och det väsentligaste — skälet till att jag framställde interpellationen är att bortsett från den påtalade extra höjningen finns olikheter i beskattningen i de båda länderna som starkt missgynnar de svenska åkarna. Jag har i interpellationen givit ett konkret exempel.

Vi som bor i gränstrakterna och ser det här på nära håll märker hur företagare på bägge sidor om gränsen mer och mer gör sina beställningar helt hos de norska åkarna. Vi försöker ha ett gott samarbete över gränsen, både på det kommunala planet och när det gäller näringslivet, och därför är det så mycket mer beklagligt att orättvisor av den här typen kan få fortsätta därför att den svenska regeringen inte handlar. Jag har i interpellationen ställt en konkret fråga mot den här bakgrunden: Avser statsrådet att vidtaga åtgärder som bidrager till att skapa likvärdiga skattevillkor för svenska och norska åkare när det gäller den gränsöverskridande trafiken? I finansministerns anförande fanns inte ett ord till svar på denna fråga. Samtidigt som jag tackar för att jag fick ett snabbt svar vill jag stryka under att jag är besviken över att inte finansministern något gått in på huvudfrågan. Jag hoppas att vi får en muntlig komplettering från finansministerns sida, om den svenska regeringen tänker handla eller inte.

Herr talman! Jag har en känsla av att herr Eriksson gjort sig litet mera okunnig än vad han i själva verket är. Om vi går tillbaka till riksdagsprotokollet från andra kammaren i fjol höst finner vi, att vi förde en lång debatt om just kilometerbeskattningens införande även i vårt land. Vad herr Eriksson efterlyser ett svar på när han säger att regeringen inte handlar är den konsekvens som inträder genom att norrmännen har en kilometerbeskattning medan vi har en fordonsoch bränslebeskattning på den tunga trafiken. Detta har varit föremål för en ordentlig genomlysning och utredning, och det föreligger ett betänkande om övergång till kilometerbeskattning även i fråga om den tunga trafiken på de svenska vägarna. Det finns emellertid vissa kontrollproblem vilka gör att det tar sin tid innan det hela kan sättas i verket, och det var i det senare avseendet som vi med utgångspunkt från detta ganska ordentligt genomlyste dessa frågor vid höstens debatt. Det speciella missförhållande som blev råge på den s.k. orättvisan och som föranledde bl.a. herr Nordgrens fråga är ju nu som bekant tillrättalagt.

Herr talman! Jag noterar att finansministern också konstaterar att det förelåg en orättvisa och att det har varit en råge denna månad när det uttagits en orättvis avgift av de svenska åkarna. Den är nu borttagen och jag stryker under att denna tagits bort tills vidare. Men om jag tolkat pressmeddelandena riktigt kommer den högre avgiften att införas för alla åkare — såväl utländska som svenska — fr.o.m.halvårsskiftet. De svenska åkarna kommer i ett ännu sämre konkurrensläge när de norska kan åka på de svenska vägarna utan ersättning medan de svenska får betala den höga kilometeravgiften i Norge. På en genomsnittsbil som används för virkestransporter är det för bilen och släpvagnen tillsammans en kilometeravgift på 70 öre, eller 7 norska kronor per mil, och det är en hög avgift. Jag minns debatten i höstas och jag har dessutom friskat upp mitt minne av den genom att tidigare i dag läsa protokollet, så jag vet mycket väl vad som då sades. Men vad jag vill understryka är att de nuvarande förhållandena vållar så stark irritation i gränstrakterna att något besked i frågan måste lämnas. Något sådant besked gavs inte i svaret. Nu har statsrådet något kompletterat detta, och det är jag tacksam för. Jag hoppas att en förbättring kommer att ske också i handling.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat mig, vilka omedelbara åtgärder jag ämnar vidtaga för att de elever som önskar välja skogsbrukslinje i gymnasieskolan skall kunna erhålla gymnasial utbildning från den 1 juli 1971. Som herr Lindberg konstaterar fattade 1970 års riksdag beslut om att skogsbrukets yrkesutbildning från den 1 juli 1971 bör ha landstingskommunalt huvudmannaskap. Enligt uppgift har några landsting nu fattat beslut om övertagande av skogsbrukets yrkesutbildning. För min del ser jag det som angeläget att ett mer generellt övertagande kommer till stånd så snart som möjligt. Jag vill stryka under att statsmakterna för sin del bedömt frågan om huvudmannaskapet för skogsbrukets yrkesutbildning inte som ett problem om kostnadsfördelning mellan kommun och stat utan som en fråga om den lämpligaste organisationen av utbildningen. Från denna utgångspunkt förs också överläggningarna med Svenska landstingsförbundet.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag måste dock tyvärr konstatera att det inte innehöll några direkt positiva besked. Visserligen kan det inge en smula hopp att förhandlingar förs mellan utbildningsdepartementet och Landstingsförbundet, men enligt mitt bedömande är man alldeles för sent ute. Förhandlingsresultatet och planeringen för utbildningen borde ha varit klara vid denna tidpunkt. Nu blir frågan den: Finns det över huvud taget några förutsättningar för att en gymnasial utbildning kan komma till stånd inför nästa läsår inom de län där landstingen ännu inte beslutat sig för ett övertagande av huvudmannaskapet för skogsbrukets yrkesutbildning? Som jag framhållit i min interpellation blir det eleverna som får sitta emellan om man inte får en gymnasial utbildning vid skogsbruksskolorna. Bl. a. utesluts möjligheterna till studier i allmänna ämnen som svenska och arbetslivsorientering samt fritt tillval till allmänna ämnen. Dessutom får eleverna inte tillgodoräkna sig genomgångna läsår vid kommande övergångar till bl.a. fackskolan. Det är ytterst beklagligt om ett uteblivet förhandlingsresultat och oklarheter om huvudmannaskapet skall leda till att de ungdomar som önskar utbilda sig till skogsarbetare skall få erfara att de kommer att erhålla en sämre utbildning än andra ungdomar. Det måste leda till att den redan nu svåra situationen när det gäller rekrytering till skogsarbetaryrket ytterligare försämras. Vad det i sin yttersta konsekvens innebär står säkert klart för både regeringen och riksdagsledamöterna, varför jag knappast behöver redogöra för det. Intressant är att konstatera att utbildningsministern i sitt svar säger att ”statsmakterna för sin del bedömt frågan om huvudmannaskapet för skogsbrukets yrkesutbildning inte som ett problem om kostnadsfördelning mellan kommun och stat utan som en fråga om den lämpligaste organisationen av utbildningen”. Mina kontaktmän inom skogsbrukets utbildningsnämnd säger däremot att Svenska landstingsförbundets representanter framhåller att det är kostnadsfördelningen mellan staten och landstingskommunerna som är huvudfrågan och att organisationen för utbildningen kommer i andra hand. Eftersom man från landstingens sida tydligen ser kostnadsfrågan som avgörande och det av allt att döma är Svenska landstingsförbundet som satt sig på bakhasorna och eftersom utbildningsministern inte ser fördelningsfrågan som omöjlig att komma överens om — om jag tolkade hans ord rätt — borde det finnas rimliga möjligheter att nå en uppgörelse, om förhandlingarna intensifieras. Enligt uppgift rör sig diskussionen om 5 miljoner kronor. Detta måste ändå betraktas som en förhållandevis liten summa i en utbildningsstat på nära 9 miljarder kronor. Det får bara inte vara så att en kategori elever ges en sämre utbildning därför att stat och kommun inte kan komma överens om kostnadsfördelningen. Av allt att döma har det uppstått en prestigeknut i denna fråga. Vem som har slagit denna knut må vara osagt, men båda parter bör snabbt se till att den löses upp. Min förhoppning är därför att utbildningsministern snabbt kallar Svenska landstingsförbundet till förhandlingar och att båda parter verkligen bemödar sig om att komma fram till en uppgörelse. Jag skall slutligen, herr talman, be att få ställa ett par följdfrågor till utbildningsministern. Anser utbildningsministern att det över huvud taget finns möjligheter till att gymnasial skogsyrkesutbildning kan komma till stånd inför kommande läsår med landstingen som huvudmän enligt de ursprungliga planerna? Om så inte skulle vara fallet, är det en tänkbar möjlighet att landstingen övertar huvudmannaskapet från den 1 juli 1971 och så att säga köper tjänster från skogsvårdsstyrelserna, som nu har hand om utbildningen, och att man den vägen kan åstadkomma en gymnasial skogsyrkesutbildning?

Herr talman! Jag vill gärna instämma i herr Lindbergs uttalande att det ur elevsynpunkt är beklagligt om undervisningen på skogsbrukslinjen inte kan komma till stånd på det sätt som vi har utgått ifrån. På den första av de frågor som herr Lindberg ställde i slutet av sitt anförande vill jag svara, att Örebro och Jönköpings läns landsting har fattat beslut om övertagande, likaså Gotlands kommun. Enligt uppgift är ett beslut aktuellt även i Malmöhusoch Kristianstads läns landsting. I Västernorrlands län har gymnasieskolelinje lagts ut av OJST. Jag utgår från att man har gjort detta mot bakgrunden av en positiv syn på möjligheterna att lösa huvudmannaskapsfrågan. Åtminstone något ytterligare landsting lär vara på väg med önskemål om en linje. Från utbildningsdepartementets sida kommer vi att se positivt på framställningar från andra landsting, som för närvarande ej förutsatts få skogsbrukslinje, om att få inrätta sådana, huvudmannaskapet ändrats. På den andra frågan vågar jag inte ge ett omedelbart svar. Vi skall föranstalta om undersökningar om huruvida den utväg som herr Lindberg här antydde är tänkbar. Vi är — det vill jag understryka — inom departementet intresserade av en snabblösning, och vi vill i möjligaste mån medverka till att en sådan kommer till stånd. Jag kan också klart säga att vi är beredda att omedelbart förhandla med landstingen. Visst är vi i tidsnöd — det är alldeles uppenbart — när det gäller skogsbrukslinjen. En av orsakerna till detta är ju att vi från regeringens och riksdagens sida ville tillmötesgå skogsbruksnäringens önskemål om en ändring av 1968 års riksdagsbeslut, som alltså inte förverkligats och som innebar en ökning av utbildningstiden. Samtidigt vill jag gärna vitsorda det positiva intresse som skogsbrukets yrkesnämnd visat för denna utbildning. Jag utgår från att detta intresse för utbildningens innehåll och kvalitet också i fortsättningen kommer att vara positivt. Med detta har jag även velat uttala att jag delar den uppfattning som herr Lindberg i stort har om både utbildningens värde och det önskvärda i att undvika förseningar, som naturligtvis skulle komma att gå ut över eleverna.

Herr talman! Liksom utbildningsministern och herr Lindberg vill jag beklaga att man inte kunnat nå fram till en snabb lösning så att man kunnat ge dessa ungdomar, som vill ägna sig åt skogsbruksyrket, möjligheter att få den gymnasiala utbildning det här är fråga om. Det är angeläget att man i samverkan och i förhandlingar mellan departementet och Landstingsförbundet söker finna vägar till en lösning. När jag lyssnade på utbildningsministern hade jag kanske ändå hoppats på ett mera positivt uttalande om det samarbete och den samverkan som här måste komma till stånd. När 1970 års riksdag fattade beslut om överförande från skogsvårdsstyrelserna till landstingen av yrkesutbildningen inom skogsbruket, var det en rad frågor som måste lösas. Det var också från den utgångspunkten som riksdagen beslöt om en treårig övergångstid. Det är angeläget att man får en lösning av dessa frågor.

Enligt direktiven för denna kommitté — organisationskommittén för jordoch skogsbruk — skall kommittén överväga organisatoriska m.fl. frågor, sammanhängande med införande under skolöverstyrelsen och länsskolnämnder av skogsbruksutbildningen. Vidare gäller det att från skogsstyrelsen till skolöverstyrelsen flytta över de samordnande organen för planeringen av denna verksamhet. Det gäller här även frågan om läroplanerna. Något som diskuteras i dag men som man vet mycket litet om i landstingsvärlden är vilka skogsbruksskolor som kommer i fråga för den framtida utbildningen. Frågan om lärare och eventuellt övertalig personal kommer här in i bilden. Kommittén skall även se på frågan om ledningen av skogsbruksskolorna och slutligen de övriga personalfrågor som uppkommer vid en rationalisering av skogsbruksskolorna. Denna kommitté har redovisat sitt arbete i vissa punkter. Sålunda har man lämnat förslag angående skogsinstitut, förslag till utbildningskomplettering och läroplaner. Man har gjort en viss utbildningsplanering. Men det återstår en rad väsentliga saker. Vi har inte fått besked om lokalisering av skolorna. Vi vet att det här finns en viss överdimensionering — det har kommittén låtit förstå vid sina resor ute i landet. Vi har inte fått besked om vilka skolor som skall användas för den högre utbildningen — det talas om eventuellt fem regionsskolor i landet. Vi har inte fått besked om var och i vilken omfattning man får gymnasial utbildning ute i länen. Vi har inte fått besked om det framtida utbildningsbehovet på detta område och inte besked i fråga om skolledningen. Vem skall ta ansvaret för eventuellt övertalig personal? Skall landstingen, skogsvårdsstyrelsen eller departementet ta detta ansvar? Vi har slutligen också investeringsoch driftkostnaderna. Det sades här att Landstingsförbundet satt sig på bakhasorna och att det ändå rör sig om relativt små belopp — 5 miljoner kronor nämndes. Vid de förhandlingar som jag hoppas snart skall komma till stånd mellan Landstingsförbundet och departementet bör man få tillfälle att diskutera också dessa kostnadsramar som på sannolika grunder är betydligt högre. Men det är självfallet att innan landstingen är beredda att överta lokaler och göra åtaganden med ekonomiska aspekter vill de se resultatet av OJST: arbete och den planering som OJST har i uppdrag att fullgöra. Landstingen har ju tagit ansvaret för utbildningen på många områden inom ramen för sina resurser och sina åligganden. Landstingen är självfallet också på detta område, i enlighet med riksdagsbeslutet, beredda att göra sin insats när de frågeställningar som jag här redovisat blivit lösta. Jag hoppas att de förhandlingar, som utbildningsministern nämnde, med utbildningsministerns stöd skall komma till stånd med det snaraste. Det är angeläget med hänsyn till eleverna och det stora behov av utbildning som finns. Bollen ligger i dag hos utbildningsministern i den frågan.
Herr talman! Jag kan svara herr Carlsson i Vikmanshyttan mycket kort, därför att de punkter som herr Carlsson räknade upp är inget argument mot att omedelbart inleda förhandlingar. Personalen t.ex. tar staten ansvaret för, och vi är för vår del beredda att inleda omedelbara förhandlingar med Landstingsförbundet. Och när det gäller lokaliseringsfrågor och sådana problem utgår jag som självklart ifrån att landstingen i sådana regionala frågor vill ha ett inflytande.

Herr talman! Jag tackar för det besked som statsrådet gav. Jag tror att det var välbehövligt, och jag hoppas att det skall följas upp av verklighet, så att vi får en lösning av dessa frågor och om möjligt får i gång utbildningen från den 1 juli, som planerat var.

Herr talman! Jag vill nog ifrågasätta riktigheten av herr Carlssons i Vikmanshyttan påstående att Landstingsförbundet inte skulle ha utgjort en broms i detta sammanhang. Landstingsförbundet har vid minst tre tillfällen under år 1969, nämligen den 12 februari, den 9 mars och den 1 oktober, uppmanat landstingen att inte föra några förhandlingar av bindande karaktär med skogsvårdsstyrelserna. Vid den sistnämnda tidpunkten angavs som skäl för den negativa attityden ”nu rådande oklarheter i fråga om landstingens framtida åtaganden för skogsbruksutbildningarna och förväntade förhandlingar rörande statsbidrag samt OJST:s kommande förslag om skogsbruksskolornas antal, lokalisering, personalfrågor m.m.”. Detta är i och för sig inget skäl till att inte gå in i förhandlingar, utan det är väl snarare just ett skäl att gå in i förhandlingar för att försöka få bort de oklarheter som råder när det gäller lärarpersonalen m.m. Dessutom underströks i sammanhanget att landstingen i detta skede hade ett mycket positivt förhandlingsläge och att man därför inte skulle påskynda några förhandlingar. Under sådana förutsättningar står det enligt mitt bedömande helt klart att Landstingsförbundet har verkat som en broms härvidlag, och jag beklagar livligt att man har uppträtt på detta sätt. Man borde ha gjort tvärtom och tillskyndat förhandlingar i stället för att försöka bromsa.

Herr talman! Till det sista som här sades vill jag bara tillägga att Landstingsförbundet inte har varit någon broms i detta fall. Herr Lindberg bör ändå veta, att innan man går in i en förhandling måste man ha ett underlagsmaterial. Man måste kunna lägga vissa fakta på bordet för att kunna inleda en förhandling. Och dessa fakta skulle presenteras av OJST. Men OJST har ännu inte lagt alla fakta på bordet, och därför har man inte heller haft något underlag för förhandlingar. Landstingsförbundet har tryckt på för att få fram det materialet för att om möjligt nå fram till en snar lösning på dessa frågor.

Herr talman! Antagande av grundlag eller ändring i grundlag skiljer sig som bekant från annan lagstiftning därigenom att proceduren inrymmer två akter: en första akt och efter vilandeförklaringen en andra akt. Reglerna för behandlingen i utskott och riksdag efter vilandeförklaring har ibland diskuterats. Regeringen och dess jurister ansåg för någon tid sedan att någon konstitutionsutskottets medverkan i denna andra akt över huvud taget inte var erforderlig. Utskottet har emellertid städse ansett sig böra avge ett betänkande i sådana frågor, vilket betänkande i huvudsak kan karakteriseras som en anmälan till riksdagen. Någon sakbehandling i utskottet har inte ägt rum och följaktligen har ej heller reservationer kunnat avgivas. Enligt lång praxis har dessutom ej heller motioner väckts. Emellertid väcktes år 1969 i samband med en grundlagsfråga en motion, vilken remitterades till utskottet, ehuru denna motion senare ej föranledde någon utskottsbehandling i sak. Under åberopande härav har emellertid också i samband med nu förevarande betänkanden nr 6 och nr 7 motioner väckts.

Kammarens ledamöter har alltså inför det nu förestående beslutet ingen vägledning från 1971 års konstitutionsutskott. En annan sak är om denna praxis bör gälla även i framtiden. Självfallet kommer grundlagberedningen, som bl.a. sysslar med normgivningsmakten, att ta upp denna fråga under sitt fortsatta arbete. Vad som uttalas i denna del av det särskilda yttrandet är därför inte på minsta sätt kontroversiellt. Enighet råder också om att i kammaren en diskussion i sak är möjlig och tillåten. Det är emellertid naturligt att denna andra akt, som vi just nu har påbörjat, inte gärna kan få bli en upprepning av den första akten. En sådan upprepning eller da capo-föreställning passar inte ens i ett teaterhus. Även för det eljest vanligen så tåliga kammarprotokollet tror jag att det skulle vara en påfrestning. Vad som utspelats i ett annat hus under år 1970 bör därför kanske inte tas om här i dag. Jag skall med hänvisning härtill i sak tillåta mig att fatta mig synnerligen kort och skall endast ange några av motiven för ett yrkande om förkastande av det förslag som är åberopat i betänkandet nr 6. Först en mer principiell reflexion. Det har av ålder varit kutym att beslut om ändring i grundlag fattats med en betydande samstämmighet. Inte minst den förutvarande statsministern har vid flera tillfällen understrukit detta. Från denna goda sedvänja gjorde emellertid regeringen i fjol flera avsteg. Förslag framlades, vilka på förhand kunde bedömas som kontroversiella, och resultatet uteblev icke. Vid tre olika tillfällen stod 10 röster mot 10 i konstitutionsutskottet. Man frågar sig varför dessa avsteg från praxis gjordes. Naturligtvis finns det situationer, politiska lägen, då verkligheten kan tvinga fram ett beslut, fattat med knapp majoritet, i grundlagsfrågor för att inte handlingslöshet skall uppstå. Sådana situationer förelåg knappast i fråga om de här förslagen, vilka samtliga behandlas i dag. Att betänkande nr 5, som nyss klubbades, icke föranlett någon särskild motion, beror på att oenigheten där rörde egentligen ett enda ord i lagtexten — ordet missaktning — och att meningsskiljaktigheten på den punkten icke ansågs böra stjälpa hela lagförslaget. I fråga om betänkandena nr 6 och nr 7 är läget ett annat. Om jag härmed får övergå till betänkande nr 6, så skall jag tillåta mig att sammanfatta skälen mot regeringens förslag att lagrådets granskning i fortsättningen skall vara fakultativ och icke obligatorisk på följande sätt: 1. En lagrådets granskning måste vid lagstiftningen tillmätas stort värde. Den bidrager till enhetlighet och konsekvens i lagstiftningen — särskilt viktigt eftersom olika personer ofta för pennan i olika lagstiftningsärenden — och den bidrager till att bevara enhetligheten i rättens grundläggande principer. Den bidrager till att vidmakthålla, som konstitutionsutskottet uttalade år 1949, ”det inre sammanhanget i lagstiftningen”. 2. För regeringen är lagrådet en rådgivande instans. Regeringen har självfallet det politiska ansvaret helt och fullt och tar på egen hand ställning till lagrådets synpunkter. Regeringen kan godta eller vraka — en rättighet som den med allt skäl begagnar sig av. 3. För riksdagen och dess utskott är lagrådets föregående granskning till hjälp och vägledning. 4, Några bärande skäl för avskaffande av den obligatoriska granskningen har icke anförts. Den arbetsbelastning som ibland åberopats är oftast temporär, och om lagstiftningsarbetet ibland försenas uppstår förseningen vanligen på annat håll än i lagrådet. 5. Grundlagberedningen, som sysslar med innehållet i en ny regeringsform, kommer att pröva formerna för lagstiftningen. Beredningens resultat bör avvaktas. In summa: att nu avlägsna lagrådets obligatoriska granskning vore att avlägsna en skyddsmekanism som verkar till gagn för den enskilde medborgaren och hans rättssäkerhet. Med åberopande härav, herr talman, hemställer jag att riksdagen måtte förkasta det förra året som vilande antagna förslaget till ändring i regeringsformen angående lagrådet.

Herr talman! Jag skall först knyta några ytterligare reflexioner till det särskilda yttrande som är fogat till konstitutionsutskottets betänkande nr 6.

Varder förslaget därvid antaget, bliver det riksdagens beslut; ägande riksdagen ej rätt att uti vilande förslag ändring göra.” Vid det slutliga riksdagsbeslutet finns det alltså två alternativ: antagande eller förkastande. Ändringar i det vilande förslaget är alltså inte tillåtna. På den punkten är grundlagsbudet tydligt och klart. Det är också en konsekvens av att grundlagsförslagen underställes folket i val. Sedan detta skett, måste det självfallet vara samma förslag som förelägges riksdagen för slutgiltigt avgörande. Inom konstitutionsutskottet har inte heller yppats några andra meningar i denna fråga. Två av ledamöterna har emellertid i ett särskilt yttrande redovisat sina funderingar kring frågan om sakbehandling av motioner med anledning av vilande grundlagsförslag. Frågan om motionsrätten är oklar. Motioner om ändringar kan inte upptas till behandling i utskottet och bör alltså inte remitteras dit. I föreliggande fall gäller motionerna förkastande av det vilande förslaget, en sak som alltid kommer under riksdagens prövning, oavsett om förslag därom har framställts eller icke. Det är självfallet angeläget att grundlagens bestämmelser i dessa och andra avseenden ger ett klart uttryck för hur det skall vara. För dagen är det emellertid tillräckligt med det besked som lämnats att grundlagberedningen har uppmärksamheten riktad på denna fråga. Vad sedan gäller de föreliggande vilande grundlagsförslagen fanns som herr Hernelius redan påpekat reservationer som hade anslutning av en betydande del av den dåvarande riksdagens ledamöter. Ingenting som föranleder ett annat ställningstagande från min sida än det jag intog 1970 har inträffat. Jag anslöt mig då till reservationerna och kommer alltså att rösta för förkastande av de vilande grundlagsförslagen såväl i konstitutionsutskottets betänkande nr 6 som i nr 7. Herr talman! Jag ber alltså att få hemställa om förkastande av grundlagsförslagen.

Herr talman! Vi vet alla att riksdagen nu har att säga ja eller nej till de vilande grundlagsförslagen. Någon ändring får inte göras. Omformuleringar av någon paragraf är inte möjliga. Kompromisser mellan två skrivningar är inte tänkbara, Vi har att godta eller förkasta de författningsändringar som vilar. På den punkten — att vi enbart står i valet mellan två förslag: de gällande och de vilande grundlagarna — är vår författning helt klar. Däremot säger 64 § i riksdagsordningen inte mycket om behandlingen av vilande grundlagsförslag. Där står ingenting om utskottets befattning med den frågan. Man föreskriver inte sakgranskning av de vilande förslagen men utesluter inte heller en sådan, Från grundlagssynpunkt har man här en ganska stor handlingsfrihet. En gammal praxis från ståndsriksdagen lär visa att konstitutionsutskottet bara anmäler de vilande förslagen till riksdagen och att man inte gör någon sakgranskning. Men en sådan praxis kan ändras. Utskottet och riksdagen skapar själva praxis inom ramen för grundlagarna. Det var vad som hände 1969. Då fanns det också vilande grundlagsändringar. Två likalydande motioner väcktes, och de yrkade avslag på den förändring som gällde postmedlen. Motionerna remitterades till konstitutionsutskottet och blev där behandlade. Utskottets betänkande var visserligen dunkelt och tvetydigt, men man föreslog i en särskild kläm att motionerna ”inte föranleder någon riksdagens åtgärd”, dvs. den fras som ofta används vid avslag. I och med att utskottet tog emot motionerna och yttrade sig över dem godtog man möjligheten att också i utskottet sakdiskutera vilande grundlagsändringar. Ty om motionerna inte kunde diskuteras i sak i utskottet borde konstitutionsutskottet 1969 ha sänt tillbaka dem till kammaren såsom riksdagsstadgan anvisar. Då borde de inte ha remitterats till utskottet. I år har återigen två motioner nått utskottet med anledning av vilande grundlagsförslag. Herr Hernelius har i dem yrkat avslag på flera av de ändringsförslag som nu ligger på bordet. Motionerna har remitterats till konstitutionsutskottet. Utskottet har inte begagnat sig av 308 i riksdagsstadgan och sänt tillbaka motionerna till kammaren. Därmed borde utskottet rimligen också ha sakbehandlat herr Hernelius” motioner. Så har alltså inte skett. Konstitutionsutskottets majoritet har vägrat att genomföra en sakgranskning. I betänkandena nr 6 och nr 7 ger man intryck av att grundlagarna omöjliggör en förnyad utskottsprövning. Det är ett felaktigt intryck som man därmed skapar. Vem som helst kan läsa 64 §& i riksdagsordningen och där upptäcka att författningen ingenting säger för eller mot utskottsbehandling inför ett vilande beslut om grundlagsändring. Vid utskottets behandling av frågan vägrade t.o.m. ordföranden i konstitutionsutskottet att låta utskottet rösta om herr Molins och mitt förslag att utskottet nu skulle fullfölja och utveckla den förskjutning av praxis som inleddes 1969. Det är bakgrunden till vårt särskilda yttrande, där vi sammanfattar det konstitutionella läget i denna fråga och vår åsikt att en sakgranskning borde ha skett. Varför borde då utskottet ha utnyttjat sin handlingsfrihet och genomfört en sakgranskning av de vilande förslagen? Det erfordras två beslut för grundlagsändring. Folket skall i ett riksdagsval kunna säga sitt innan man ändrar författningen. Tanken är att det andra förslaget skall bli en realbehandling i kammaren. Formerna är annorlunda: ja eller nej till det vilande förslaget. Men inom den ramen är vår behandling i dag ingen formalitet. Här blir det yrkanden, här blir det debatt, här blir det omröstningar. Och naturligtvis har vi full rätt att upprepa argument från förra året om de fortfarande har sin bärkraft. Vad leder det till för slutsats om utskottets behandling? Sakgranskning borde alltså enligt vår mening ha genomförts. Vi har en ny riksdag och ett nytt utskott. Ett förändrat majoritetsläge kan ha uppstått i någon eller några av dessa frågor och de skilda åsiktsriktningarna borde ha fått motivera sina ståndpunkter. Vi har en ny beslutssituation. Tidigare kunde man ändra här och där. Nu har vi att välja mellan enbart två förslag. Det är en annan frågeställning. Man kan vara mot formuleringar i någon paragraf — i valet mellan det nya och det gamla kan man ändå föredra det nya. Också en sådan avvägning borde kunna motiveras i utskottets betänkande. Men först och främst ger utskottets betänkanden vägledning för riksdagsledamöterna och för allmänheten innan frågorna kommer upp i kammaren för beslut. På det viset ger man information både om partiernas ställningstaganden och om de argument som kan anföras för dem. Det ger möjlighet till eftertanke och förberedelser, och det har länge ansetts vara en av huvuduppgifterna med ett betänkande från ett utskott. Vi liberaler kan inte förstå varför man just i grundlagsfrågorna, som ofta är ovanligt viktiga, inför den andra behandlingen skall stå utan den vägledning som ett utskottsutlåtande innebär. Varför skall man just där — det vill jag fråga utskottets ordförande herr Georg Pettersson — få argumenten och yrkandena först och enbart här i själva kammaren? Varför skall man i grundlagsfrågor låta bli att stimulera till den eftertanke och till de förberedelser för ställningstagandet som en sakgranskning i ett utskott innebär? Påstå nu inte, herr Pettersson, att den sakbehandling som herr Molin och jag krävde i utskottet och som vi förordat i vårt särskilda yttrande skulle stå i strid med grundlagen! Vem som helst kan läsa 64 § i riksdagsordningen och där finna att den inte hindrar en sakgranskning i meningen ja eller nej till de vilande förslagen. Av vilket skäl har konstitutionsutskottet vägrat medverka till en sådan behandling? Så till det område som betänkandet nr 6 har underlåtit att diskutera. Regeringen har velat avskaffa lagrådet som obligatorisk instans för granskning av vissa lagar. Mot den propositionen vände sig de tre icke-socialistiska partierna förra året. Vi har velat ha kvar lagrådet inte bara som en institution som regeringen kan använda när den själv önskar utan som ett organ som genom sina yttranden underlättar den genomlysning av en lagtext som bl.a. riksdagsarbetet bör innebära. Det ökar kontrollen av lagstiftningsarbetet. Det underlättar att finna från juridisk synpunkt olämpliga eller inkonsekventa lagparagrafer. Det kan fästa uppmärksamheten på diskutabla punkter. Det kan kort sagt bidra till en ökad rättssäkerhet här i landet. Den instansen skall nu bli frivillig — fakultativ, som det heter. Regeringen skall själv bestämma när lagrådet skall kopplas in. Man har sagt: Det blir för mycket arbete för de justitieråd och regeringsråd som sitter i lagrådet. Det inkräktar för mycket på annat arbete. — Gentemot detta har visats att någon fortlöpande ökning av väsentligt slag av arbetsuppgifterna för lagrådet knappast har skett. Högsta domstolen och Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare, för att ta ett par remissvar, har också motsatt sig den här förändringen med starka argument. Skulle det bli en väldig ansvällning av uppgifter för lagrådet, då får man väl tänka sig en omorganisation och kanske en revision av hur lagrådet skall sättas samman för att kunna fylla växande arbetsuppgifter. Anser man att lagrådet är viktigt, då får man naturligtvis ge det resurser för att klara uppgifterna. Men för närvarande verkar det inte som om arbetstrycket skulle vara orimligt stort. Andra har sagt: Det är konstigt att lagrådet skall yttra sig bara om civiloch kriminallag, kriminallag för krigsmakten, kyrkolag och några andra lagkomplex. Men för t.ex. skattelagar och sociallagstiftning är lagrådet icke en obligatorisk instans. — Ja, den gränsdragningen kan verka och är säkert föråldrad. Men slutsatsen blir väl i så fall att vi bör vidga lagrådets uppgifter till nya områden, inte att begränsa de uppgifter som det redan har. Man har sagt att regeringen får med en fakultativ granskning större möjlighet att överlämna viktiga lagar till lagrådet. — Ja, men regeringen får också större möjlighet att undgå lagrådet, om man misstänker obekväma kommentarer, om man har bråttom, om man planerat arbetet i departementet illa och om man så mycket som möjligt vill begränsa debatten kring något lagkomplex. Det är ju regeringens produkt som lagrådet granskar. Då är det inte rimligt att låta regeringen bestämma när den granskningen skall sätta in. Men huvudskälet för propositionen påstods vara ett principiellt resonemang. Det är ”inte förenligt med en fullt konsekvent parlamentarism att tillförsäkra ett organ som saknar parlamentarisk förankring en ovillkorlig rätt att yttra sig i vissa lagstiftningsärenden”, skrev justitieministern. Det bör, sade han, ”ankomma på regeringen att ensam avgöra hur dess förslag lämpligen bör förberedas och utformas”. Därmed visade statsrådet Geijer att han har en annan mening om vad parlamentarismen är än den som är den vedertagna. Parlamentarism är ju att regeringen har riksdagens förtroende, att inte riksdagen hellre vill ha en annan regering. Däremot säger den parlamentariska principen i och för sig ingenting om det sätt på vilket man skall bereda ärenden som föreläggs riksdagen. Det är sant att det är regering och riksdag som beslutar i frågor av det här slaget. Lagrådet har heller ingen beslutanderätt. Det skall bara höras för vissa typer av lagar. Regeringen kan sedan gå emot lagrådet eller följa dess råd, och riksdagen kan göra detsamma. Att få den ytterligare juridiska bedömning av ett lagförslag som den här granskningen innebär har därför ingenting alls med parlamentarismen att göra. Ändå gjorde justitieministern den här synpunkten till huvudfrågan i sitt anförande i riksdagen förra året. Därför vill jag ställa en fråga till statsrådet Geijer som är närvarande: På vilket sätt strider en obligatorisk lagrådsgranskning mot det parlamentariska styrelseskicket? Vilken definition på parlamentarism vill regeringen använda när man menar att den hittillsvarande laggranskningen är ett hinder för ”fullt konsekvent parlamentarism”? Jag skulle tro att ett uppriktigt svar på den frågan kunde vara av intresse. Regeringen har ofta låtit framskymta att det inte är så viktigt att höra utomstående organ när man beslutar i viktiga angelägenheter. Sedan grundlagsförslaget antogs som vilande förra året har vi fått fler exempel på en sådan attitydförskjut ning. Senast gällde det annonsskatten, ett oerhört viktigt och allvarligt och oprövat förslag. Finansministern har med harm avvisat tanken att det förslaget skulle remissbehandlas. I höstas hade vi ett planärende som gällde principerna för hur den svenska västkusten skulle användas. Man öppnade ett nytt oljecentrum mitt på Bohuskusten. Man kan ha vilken åsikt som helst i sak om fallet Brofjorden — det hör inte hit. Det viktiga här är att det inte blev någon remissbehandling av den genomgripande lösning som regeringen slog fast i ett konseljbeslut och att det inte heller blev någon riksdagsbehandling av det. På olika plan och på olika sätt demonstrerar de båda frågorna detsamma som förslaget att avskaffa lagrådet som obligatorium. Regeringen vill gärna slippa kontroller, alternativ och debatt före besluten, när man misstänker att sådana kontroller, sådana alternativ och sådan debatt kan leda till svårigheter och ökad kritik. Här finns en gemensam tendens som vi har anledning att söka bromsa. Den vilande grundlagsändringen om lagrådets försvagning är ett av uttrycken för regeringens försök att mer än nu styra granskning och kontroller. Av detta och andra skäl yrkar jag att riksdagen förkastar det vilande förslaget att ändra 87§ i regeringsformen.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om det rent konstitutionella med anledning av de frågor som herr Ahlmark ställde. Även herrar Hernelius och Larsson i Luttra talade om detta. När man fattar beslut om ändring av grundlag är det första beslutet inte slutgiltigt, utan det skall vila. Folket skall gå till val, och först därefter kan ett grundlagsförslag slutgiltigt antas. När man fattar der första beslutet kan man fastställa olika alternativ, vilka var för sig vilar, för att sedan välja bland dessa för att få fram det som skall bli gällande. Det finns inga bestämmelser om hur man i riksdagen skall förfara för att ta fram det vilande grundlagsförslaget för beslut. Så sent som i fjol, när vi behandlade frågan om en ny utskottsorganisation, hade grundlagberedningen varit tveksam om förslaget skulle kunna antas och tillämpas 1971 eller först 1972 med hänsyn till det som skulle hända i inledningsskedet.

Då det ändå erfordras ett konstitutionsutskott, sade man, bör det också lägga fram detta vilande grundlagsförslag, och därom beslöt riksdagen år 1970. Praxis har varit att konstitutionsutskottet anmäler de vilande grundlagsförslagen för att riksdagen inte skall glömma dem. För utskottet innebär detta, som det också står i utskottsbetänkandet, en ren expeditionsåtgärd och ingenting annat. Som vi har hört här framställs propositioner på antagande eller förkastande. Det är alltså den ordning som gäller. Under åberopande av den motionen har det i år väckts en motion med den meningen att kammaren borde få vetskap om att det rådde delade meningar när det vilande grundlagsförslaget antogs. Utskottet hemställde 1969 att de väckta motionerna inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd. För att någon skugga inte skall falla på talmannen och ingen skall tro att han gjort fel när han remitterat motionerna vill jag påpeka, att om talmannen finner att en motion står i uppenbar strid med gällande grundlag skall han avvisa den. I detta fall, där det alltså inte finns några föreskrifter, kan talmannen knappast säga att motionerna står i uppenbar strid med gällande grundlag. Motionerna har översänts till konstitutionsutskottet. Utskottet kunde ha återlämnat motionerna med yrkande, att de inte skall föranleda någon åtgärd, i ett särskilt aktstycke.

Motionsyrkandet kan alltså under alla förhållanden framställas när ärendet ligger på kammarens bord. I samma aktstycke där vi anmälde de vilande grundlagsändringsförslagen hemställde vi därför att motionerna inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd. Vi hade lika gärna kunnat skriva att motionerna icke kunde föranleda någon riksdagens åtgärd, men vi gjorde alltså en anmälan om det sakliga förhållandet. På samma sätt har det varit i år. Motionären har också förklarat att hans avsikt enbart varit att fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att detta är en fråga där det rått delade meningar och att utskottsbetänkandet utformats efter lottning, varvid det blivit majoritet för antagande av de vilande grundlagsändringsförslagen. Sådant är alltså förhållandet. Jag kan hålla med herr Ahlmark om att detta kanske inte är helt tillfredsställande. Vad jag däremot inte kan hålla med om är att man skulle ta upp en sakgranskning av ett vilande grundlagsändringsförslag. Detta kan man ju inte göra på samma sätt som man eljest gör, därför att man har att anta eller att förkasta det förslag som ligger — någon möjlighet därutöver ges inte i sådana här frågor. Jag skulle kanske kunna instämma med herr Ahlmark på ytterligare en punkt när det gäller hur man skall förfara. Ställningstagandet i frågan daterar sig från 1823, då rikets ständer ansåg att en sådan här anmälan borde ske genom konstitutionsutskottet. Detta bekräftades 1830. Sedan har frågan inte alls varit föremål för behandling, och det finns all anledning för grundlagberedningen att ta upp saken — och den kommer att göra det — för att försöka få till stånd någon föreskrift om hur man skall förfara i fortsättningen. Därom råder inget tvivel. Vad sedan själva sakfrågan angår kan jag också instämma i vad herr Hernelius sade; vi skall inte ha någon repetition av vad som förekom när vi antog det vilande grundlagsförslaget. Men det finns ändå anledning erinra om vad som förevarit. Det utarbetades en promemoria om lagrådsgranskning, och det skedde av två anledningar. Den ena var att tillväxten av antalet lagar var så stor att det förelåg svårigheter att få fram de lagförslag man önskade till riksdagen inom rimlig tid. Den andra anledningen var att det finns föreskrifter om vilka lagar som skall granskas av lagrådet, men förändringen i samhället har gjort att vi fått en helt ny lagstiftning som inte omfattas av den obligatoriska laggranskningen. Därför utreddes hela frågan och förslag sändes ut på remiss. Yttranden inkom i vanlig ordning, och därefter sändes ärendet till grundlagberedningen, som hade att yttra sig över förslaget. Jag kan omtala att herr Hernelius var förhindrad närvara när beredningen behandlade detta ärende. Grundlagberedningen uttalade då enhälligt att det förslag som lagts fram, innebärande att man skulle övergå till en fakultativ lagrådsgranskning, var en lämplig anordning. Beredningen ville också vinna erfarenhet av den anordningen för sitt fortsatta arbete. I likhet med övriga författningsfrågor kommer också denna fråga att uppmärksammas av grundlagberedningen. Det är mot den bakgrunden som regeringen har lagt fram detta förslag, som alltså har tillstyrkts av en enhällig grundlagberedning, i vilken det finns företrädare för de olika politiska partierna. Jag vill också i sammanhanget erinra om att vi hade en debatt i andra kammaren, där en av beredningens ledamöter deklarerade varför han ställde sig bakom förslaget. Det var inte heller svårt för utskottet att följa regeringens förslag, sådant det kom till synes i det vilande grundlagsförslaget. Herr talman! Med det anförda hemställer jag att det vilande grundlagsförslaget i konstitutionsutskottets förevarande betänkande nr 6 måtte av riksdagen antagas.
Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord om det som herr Georg Pettersson sade om den formella behandlingen. Det är riktigt att det här gäller att säga ja eller nej till de vilande förslagen. Det underströk jag själv sju eller åtta gånger för att inte bli missförstådd. Men det säger ingenting om huruvida utskottet skall göra en sakgranskning före det andra beslutet i meningen ja eller nej till de vilande förslagen. Nu säger herr Pettersson i Visby att vi inte skall ha någon utskottsbehandling, och han åberopar i sammanhanget vad som förekom 1823 och 1830. Ja, det är riktigt att det finns en praxis från ståndsriksdagen. Men den bröts 1969. Och det viktiga här är att i 64 § riksdagsordningen står ingenting om detta. Utskottet har därför full frihet att göra en sakgranskning, om utskottet så önskar. Sedan sade herr Pettersson att talmannen hade all rätt att remittera motionerna till konstitutionsutskottet, ty det fanns ingenting grundlagsstridigt i dem. Jag instämmer helt och fullt i det. Motionerna är legala. Men därför borde också konstitutionsutskottet ha betraktat dem som berättigade och genomfört en sakgranskning av deras krav. Och det borde ha skett av de tre skäl som jag angav och som utskottets ordförande inte hade ett ord att säga om. Vi har för det första nu en ny riksdag och ett nytt utskott. De bör få säga sitt i denna fråga. För det andra har vi nu en ny beslutssituation, där inga ändringar, kompromisser eller omformuleringar är tillåtna, utan man skall säga ja eller nej till det vilande förslaget. Där bör utskottet få ta ställning. För det tredje bör allmänheten och riksdagens ledamöter få den vägledning i förväg som ett utskottsbetänkande ger. På en punkt kan jag dock hålla med herr Pettersson i Visby; det som skett är inte tillfredsställande. Därför får vi nu hoppas att grundlagberedningen ser till att de här frågorna blir lösta på ett sätt som garanterar en sakgranskning inför det andra beslutet.

Herr talman! Underskattar inte herr Ahlmark riksdagsledamöternas förmåga att bilda sig en uppfattning och ta ståndpunkt i dessa frågor utan att vägledas av ett nytt utskottsutlåtande, där man på nytt redovisar argumenten från 1970? Jag känner mina riksdagskamrater — detta gäller inte minst de nyvalda — såsom synnerligen ambitiösa när det gäller att skaffa sig en uppfattning i de olika ärendena. Utskottsbetänkandena med motionerna finns, och fjolårets utskottsutlåtanden, som det hette på den tiden, med alla reservationer finns också tillgängliga för den som vill ta reda på hur det ligger till. Man får dessutom förutsätta att dessa frågor har diskuterats inom riksdagsgrupperna. Det finns därför egentligen ingenting att vinna på en ny sakgranskning och en upprepning av argumenten. Dessutom kommer det så småningom ett förslag från grundlagberedningen. Vi får då ta ställning till det och därvid bestämma hur vi skall ha det i fortsättningen när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Herr Pettersson i Visby nämnde i sitt anförande att grundlagberedningen i ett remissyttrande enhälligt tillstyrkt att den obligatoriska lagrådsgranskningen på försök skulle avskaffas. Det är riktigt att så skedde. Eftersom jag är expert i grundlagberedningen och tillika suppleant för en av ledamöterna vill jag emellertid deklarera att jag i grundlagberedningen för min del motsatte mig detta förslag. Jag fick emellertid inte beredningens tillåtelse att i yttrandet anmäla min avvikande mening och gjorde det därför i stället till grundlagberedningens protokoll. Jag vill alltså för min egen del här ha sagt ifrån att jag redan vid grundlagberedningens behandling av remissfrågan motsatte mig förslaget att avskaffa den obligatoriska lagrådsgranskningen. När det gäller argumenten för den ståndpunkten kan jag på alla punkter instämma i vad herr Ahlmark har anfört. Jag skall därför inte förlänga debatten med att upprepa dessa argument.

Herr talman! Jag tror att herr Johansson i Trollhättan minns fel när han säger att någon propositionsvägran icke förekom. Jag yrkade två eller tre gånger att utskottet skulle genomföra en sakgranskning. Ordföranden sade med litet olika formuleringar att han inte ville ställa propostion på ett sådant yrkande. Efter en del segdragningar förklarade jag, att eftersom ordföranden vägrade att ställa proposition på mitt yrkande, så tvingades vi att nöja oss med ett särskilt yttrande. Det är min säkra minnesbild av vad som inträffade. Så till den viktigare saken om lagrådet. Justitieministern har varit påtagligt tyst i denna debatt.

Regeringen är underkastad kontroll av många krafter utanför riksdagen — partierna , pressen och massmedia över huvud taget, organisationer och mycket annat. Regeringen är inte alls underkastad kontroll ”endast” av riksdagen. Men det är bara riksdagen som beslutar om kontrollen i den meningen att riksdagen kan tvinga ett statsråd eller hela regeringen att avgå. Beslutsfunktionen i kontrollfrågan ligger exklusivt hos riksdagen. Lagrådet har inte någon sådan beslutsmöjlighet. Lagrådet är rådgivande. Man kan strunta i det eller godta dess invändningar. Men obligatoriet då? Är inte obligatorisk lagrådsgranskning oparlamentarisk? Nej, lagrådet är på sätt och vis en del av riksdagens kontrollmakt. Inte formellt — men i praktiken ger lagrådet riksdagen hjälp genom sin granskning av regeringens förslag. Det blir en ytterligare genomlysning och en större garanti för att man inte har förbisett något som borde ha granskats. Om lagrådet dels tjänstgör som en hjälp åt regeringen, dels som ett stöd åt riksdagen vid riksdagsbehandlingen, är det väl ändå omöjligt att säga, att det strider mot ”modern parlamentarism”. Därför vill jag fråga justitieministern, hur han egentligen ser på riksdagens kontrollmakt. Inser inte statsrådet att lagrådet kan tjänstgöra som ett ytterligare stöd för riksdagen och därmed, om man så vill, stärka den parlamentariska kontrollen? En kontroll utförd av utomstående experter, som inte har någon beslutsrätt, kan inte strida mot parlamentarismen,

Herr talman! Herr Georg Pettersson och herr Hernelius har framhållit att detta är så att säga en fortsättning på den debatt som vi hade förra våren i denna fråga och att det inte kan vara praktiskt att man upprepar den debatten ännu en gång. Det är klart att nya synpunkter och ändrade värderingar kan komma fram, men jag vill för min del här bara deklarera, att jag inte har något att tillägga till det som jag förra året yttrade i riksdagen i denna fråga. Inte heller när det gäller herr Ahlmarks fråga har jag alltså något att tillägga utöver det som då sades och som finns i kammarens protokoll.

Herr talman! Herr Hernelius har genom att väcka motioner om ett förkastande av de vilande grundlagsförslagen avsett att ge kammarens ledamöter möjlighet att i förväg utläsa, om delade meningar förekommer eller inte. Herr Ahlmark och jag har i konstitutionsutskottet föreslagit att utskottet skulle yttra sig över de vilande förslagen till grundlagsändringar för att därigenom på samma sätt ge kammarens ledamöter en uppfattning om de olika meningar som har förekommit. Herr Johansson i Trollhättan hänvisade till den statsteoretiska litteraturen och försökte därur dra den slutsatsen att det skulle föreligga någon sorts legala hinder för det förfarande som herr Ahlmark och jag har föreslagit. Enligt min mening föreligger inte några sådana legala hinder, och det var därför som jag begärde ordet. Herr Hernelius gör i sin motion det fundamentala påpekandet att det inte finns något formellt hinder för konstitutionsutskottet att föreslå riksdagen att anta eller förkasta de vilande förslagen. Däremot har praxis varit att de vilande grundlagsförslagen bara anmälts till riksdagen. Vad som är speciellt i dagens ärende är att motioner har väckts med anledning av de vilande förslagen, Dessa motioner har hänvisats till konstitutionsutskottet och måste behandlas i utskottet, såvitt man inte i skrivelse till riksdagen påkallar en prövning i kammaren av frågan om motionerna skall behandlas eller inte. Konstitutionsutskottet har inte ifrågasatt någon sådan återremiss av herr Hernelius” motioner och har således avsett att låta beredningen av motionerna ske inom utskottet. Så skedde också i konstitutionsutskottets memorial nr 2 år 1969 vid behandling av ett vilande grundlagsförslag rörande upphävande av postmedlens egenskap av bevillning. Utskottet fann då att motionerna inte gav anledning till något nytt uttalande i sakfrågan. Detta innebär självfallet att motionerna då — 1969 alltså — faktiskt sakbehandlades. Det hade ju stått utskottets ledamöter fritt att i stället påyrka en skrivning som innebar ett nytt uttalande i sakfrågan, dvs. att det vilande grundlagsförslaget skulle förkastas. I analogi härmed borde givetvis också ledamöterna i 1971 års konstitutionsutskott under utskottets behandling ha möjlighet att yrka bifall till de motioner som då behandlades. Det föreligger därför, herr talman, enligt min uppfattning inga konstitutionella hinder för att företa den sakprövning som har föreslagits av herr Ahlmark och mig. Praxis har varit enhetlig fram till 1969, och därefter bröts den. Det är således helt och hållet fråga om ett lämplighetsavgörande, och på den punkten delar jag herr Ahlmarks synpunkter om det lämpliga i att det föreligger ett utskottsutlåtande som redovisar de olika uppfattningar som finns i frågan. Jag vill till sist säga att jag också en liten smula har rådfrågat den konstitutionella expertisen, både personligen och via litteraturen, och jag har därvid inte funnit någonting som strider mot den uppfattning som jag här har givit uttryck för.

Herr talman! En kort replik! Konstitutionsutskottets ordförande herr Pettersson åberopade ett yttrande från grundlagberedningen, Jag vill bara tillägga att den motivering som grundlagberedningens i yttrandet deltagande ledamöter åberopade var en annan än den som återfanns i propositionen. Detta finns dokumenterat i 1970 års debatter, och jag vill bara hänvisa till protokollen från dessa. Sedan vill jag beklaga att huvudfrågan har kommit att drunkna i diskussionen om vad som förekommit 1823, 1830, 1969, 1970 och 1971. Det är formalia — och det är viktiga ting när det gäller grundlagsfrågor; de är inte på något sätt oväsentliga. Om de är mindre viktiga den här gången än tidigare, beror detta givetvis främst på att hela vår regeringsform ligger i stöpsleven. Vi får alltså tillbaka frågan, och det är kanske därför inte skäl att ägna alltför stor möda åt olika statsvetenskapliga och statsrättsliga synpunkter, vilka som bekant kan anläggas i många riktningar. Det väsentliga är emellertid huvudfrågan, om kammarmajoriteten skall ta bort den säkerhetsmekanism för den enskildes rättsskydd som lagrådets granskning utgör, genom att bifalla förslaget till grundlagsändring. Justitieministern avböjde debatt i sak i dag. Han åberopade sina tidigare inlägg i frågan. Detta är hans rättighet, och han har givetvis möjlighet att göra det. Man kan då göra den reflexionen, att justitieministern och regeringen i denna sak förlitar sig mindre på argumenteringen än på voteringen,

Herr talman! De principiella reflexioner som gjordes i anknytning till behandlingen av föregående betänkande är desamma som för detta, och jag behöver därför inte upprepa dem. Likaledes är reflexionen om önskvärdheten av samstämmighet i fråga om grundlagsändringar oförändrad och noterandet att regeringen vid tre tillfällen i fjol avvek från denna goda sedvänja. Det lagkomplex som nu är under behandling rymmer olika ting. Bland annat föreslås att straffbestämmelserna för skymfande av Sveriges flagga eller vapen eller annat dess höghetstecken liksom också straffbestämmelserna för skymfande av främmande makts flagga, vapen eller annat dess höghetstecken skall bortfalla. Jag skall inte fördjupa mig i den sidan av saken så mycket utan vill bara säga att vad vi här sysslar med är ju en fråga om vanlig hyfs och anständighet. Men det är inte bara det, utan det är också en fråga om förhållandet till främmande makt. Om Sverige till skillnad från flertalet andra västeuropeiska länder avskaffar straffbestämmelserna i sådana här sammanhang, ställer vi oss på sätt och vis utanför en kulturbedömning som gäller utanför våra gränser. Dessa straffbestämmelser har inte lång tradition i svensk rätt, men de finns i alla fall där sedan en tid. Händelser under de senaste åren har också visat att behovet av sådana bestämmelser finns. Jag vill erinra om att det inte var många månader sedan ordet lymlar uttalades från regeringsbänken i det förra riksdagshuset i samband med förehavanden av denna art. Den andra delen berör trosfriden. Enligt förslaget skall ”Skymfande av sådant som av svenska kyrkan eller annat här i riket verksamt trossamfund hålles heligt” i fortsättningen icke straffbeläggas. Det har ansetts som en inskränkning i yttrandefriheten. Jag har svårt att anse detta vara en inskränkning i yttrandefriheten när det är fråga om skymfande, och jag vill föreslå att kammarens ledamöter tittar litet på betänkande nr 5 som vi nyss antagit. Vi har genom det beslutet infört straffbestämmelser för ”missaktning” — alltså betydligt mindre kraftigt — ”för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse”. Man kan visserligen säga att det i det ena fallet gäller ett kollektiv och i det andra fallet en individ, men även individer ingår i ett kollektiv, varför denna invändning enligt min mening inte har bärkraft. Jag har, herr talman, svårt att inse att det inte skulle vara befogat att i svensk rätt fortfarande ha kvar straff för skymfande av sådant som av svenska kyrkan eller annat här i riket verksamt trossamfund hålles heligt. Den tredje ändringen, och den som tilldragit sig den största uppmärksamheten i den allmänna debatten, rör pornografin, nämligen borttagandet av straffet för ”förfarande som sårar tukt och sedlighet”. Vad vi nu behandlar gäller alltså tryckt skrift, det övriga lagkomplexet har behandlats tidigare. När denna fråga behandlades 1970 var kritiken främst riktad mot att justitieministern med frångående av vederbörande kommittés förslag hade vägrat att ingå på en så att säga yttre och inre gräns. Den verksamma kommittén hade föreslagit att man skulle ha en yttre gränslinje som i stort sett skulle dras så att den som genom sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställning kränkte den allmänna känslan för anständighet skulle kunna råka ut för straff. Den gränsen tog justitieministern bort. Det blev med andra ord fritt fram för praktiskt taget allting. Lagrådet, det nyss diskuterade, vars obligatoriska funktion nu har fallit med elva rösters majoritet — jag fick rätt i min förutsägelse om voteringen, herr justitieminister — hade avstyrkt en sådan frihet och hade även gjort ett tillägg i fråga om den allmänna ordningsstadgan, till vilket jag skall återkomma. I en moderat reservation inom konstitutionsutskottet uttalades 1970 vissa farhågor för vad som skulle komma att hända. Det sades i reservationen 2 till konstitutionsutskottets utlåtande nr 39: ”I fråga om föreställning på enskilt område skulle det bli straffritt att mot betalning för publik arrangera samlag, förevisning av sexuella perversiteter eller våldsscener av sadistisk karaktär. T. o. m. föreställningar av denna art, speciellt arrangerade för ungdomar, skulle bli straffria.” Jag kan endast med beklagande konstatera att dessa farhågor har besannats, och jag skall inte inlåta mig på någon dokumentation i ämnet utan hänvisar till annonsspalterna i flera av våra dagliga tidningar. Var och en som ser dessa annonser kan konstatera att utvecklingen har gått i den riktning som reservanterna 1970 befarade. Det har även blivit större utrymme för sadism, masochism och våld i detta sammanhang, alltså företeelser som allmänt ansågs böra ligga utanför denna yttre gräns av tillåtlighet. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i argumentationen utan endast föreslå att riksdagen måtte förkasta de förra året som vilande antagna förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen angående 1) skymfande av rikssymbol, 2) brott mot trosfrid och 3) sårande av tukt och sedlighet. Jag skall möjligen göra ett tillägg, nämligen att om riksdagen skulle förkasta dessa förslag, skulle det betyda att den nuvarande ordningen består i fråga om tryckt skrift. Är det någon som tycker att vi känner oss hämmade av nuvarande regler i fråga om yttrandeoch tryckfrihet i dessa sammanhang? Är det någon som kan påstå att de bestämmelser som i dag finns utgör band och hinder för den enskildes verksamhet på detta område? — Knappast. Jag skall härefter återkomma till frågan om ordningsstadgan. Lagrådet föreslog att en särskild bestämmelse skulle införas, enligt vilken man skulle ha vissa möjligheter att ingripa mot föreställningar av viss art. Justitieministern avvisade denna tanke men tillfogade till sitt ställningstagande en mening, vilken hade den innebörden att man, om förhållandena skulle bli svårartade eller oefterrättliga — jag minns inte hur orden föll — skulle kunna ta upp frågan till omprövning. Jag skulle vilja be justitieministern att studera annonsspalterna i vissa dagliga tidningar för att se om inte tiden redan är inne för en omprövning av ståndpunktstagandet till en sådan bestämmelse.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 7 upptas tre vilande grundlagsändringsförslag, nämligen beträffande 6, 7 och 10 kap. tryckfrihetsförordningen. Då dessa förslag enligt uppgift från Kåmmarpresidiet kommer att ställas under gemensam proposition — vilket jag för min del finner beklagligt — vill jag nu helt kort motivera mitt ställningstagande vid den kommande omröstningen. Någon utförligare motivering i sak kan det här inte bli tal om. I det avseendet vill jag hänvisa till fjolårets behandling av frågorna och för mitt eget vidkommande till mitt anförande i debatten i andra kammaren den 28 maj 1970. Vad först gäller skymfande av rikssymbol kommer jag — i enlighet med mitt ställningstagande i fjol — att rösta för ett förkastande av ändringsförslaget och går således emot propositionens förslag om upphävande av straffskyddet för rikssymboler. Den andra frågan gäller brott mot trosfriden. Jag yrkar avslag på propositionens förslag om upphävande av 7 kap. 4 8 punkt 13 tryckfrihetsförordningen. Vid fjolårets behandling av frågan hade vi från vårt håll i motioner och i reservation ställt yrkande om ny lydelse av punkten 13 enligt följande: ”brott mot religionsfriheten genom skymfande av sådant som enligt annans trosuppfattning hålles heligt”. Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle punkten om särskilt skydd för trosfriden utgå. Jag yrkar sålunda på förkastande av den föreslagna ändringen. Beträffande den tredje frågan, om sårande av tukt och sedlighet, föreslår Kungl. Maj:t att detta skall upphöra att vara ett tryckfrihetsbrott. Också i detta avseende hade vi i fjol väckt motioner — herr Ernulf och jag själv m.fl. — där det framhölls att det mot bakgrunden av den hittillsvarande utvecklingen bör finnas eri yttersta gräns för vad som skall få förekomma. Detta var ju också utredningskommitténs majoritets mening. Denna uppfattning delades också av flertalet remissinstanser. Även lagrådet hade avstyrkt ändring. Vårt förslag i fjol till lydelse av punkten 14 var följande: ”kränkande av den allmänna känslan för anständighet genom grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande innehåll”. Samhället bör enligt min mening klart avvisa grovt förråande former av pornografi — och detta inte bara genom förbud mot skyltning och utsändning till enskilda utan rekvisition, vilket förbud naturligtvis i och för sig är en förbättring. Det förslaget skulle ha stötts av mig och åtskilliga andra, om voteringen varit uppdelad på de olika punkterna. Med den uppläggning som ärendet nu har fått yrkar jag, herr talman, på förkastande av ändringsförslagen i samtliga tre punkter.

Herr talman! Vi bör kanske erinra oss att när den här frågan behandlades i fjol gällde det stora avsnittet huvudsakligen brottsbalken, som första lagutskottet hade att yttra sig över, och där blev det en del ändringar. Konstitutionsutskottet behandlade ärendet med avseende på tryckfrihetsförordningen. Visst hade vi i konstitutionsutskottet en rätt omfattande debatt i ärendet men när frågan kom till kamrarna var det faktiskt det som hänförde sig till brottsbalken som dominerade, Man får väl betrakta detta frågekomplex som en enhet. Om riksdagen nu skulle förkasta det vilande grundlagsförslaget uppstår ett något underligt förhållande med hänsyn till det beslut som fattades förra året efter förslag från första lagutskottet. Herr talman! Jag ber att få hemställa att kammaren måtte anta detta vilande grundlagsförslag.

Herr talman! Som ledamot av en statlig kommitté har jag varit med om att lägga fram förslag till ändring av reglerna om straff för brott mot trosfrid och för pornografiska alster. Jag anser alltså att dessa stadganden inte är bra som de är nu. Regeringen följde emellertid inte kommitténs förslag utan lade fram ändringsförslag, som jag för min del finner innebära en försämring, inte bara i förhållande till kommitténs förslag utan också i förhållande till gällande rätt. I valet mellan det vilande grundlagsförslaget och nu gällande regler föredrar jag alltså de sistnämnda. Följaktligen kommer jag att rösta för ett förkastande av det vilande grundlagsförslaget.

Herr talman! När det här förslaget diskuterades i fjol, fann jag motiveringarna för de ändringar som då föreslogs vara ytterligt svaga beträffande alla dessa frågor. Om vi avskaffar de bestämmelser som nu finns, kan man ju befara ytterligare sänkning av nivån i massmedia. Från centerpartiets sida väcktes förra året motioner och avgavs reservationer på samtliga dessa punkter, varvid yrkades avslag på de föreslagna ändringarna. I konsekvens med det hemställer jag att kammaren måtte förkasta det nu föreliggande grundlagsändringsförslaget.

Herr talman! Låt mig liksom övriga talare hänvisa till det anförande som jag höll i andra kammaren när denna fråga behandlades vid 1970 års riksdag. Jag sade då att yttrandefrihet och tryckfrihet är omistliga värden i en demokrati, men att detta inte hindrar att vissa begränsningar i dessa friheter kan vara nödvändiga. Men den som vill inskränka yttrandefriheten eller tryckfriheten måste kunna anföra synnerligen starka skäl för detta. Det är han som har bevisbördan. Denna principiella syn är ett grundläggande element i min liberala samhällsåskådning. Med den motiveringen stödde jag i fjol förslagen att avskaffa de lagparagrafer som gäller brott mot trosfriden, sårande av tukt och sedlighet och skymfande av rikssymbol. Jag ansåg inte att de som ville behålla paragraferna i nuvarande eller något ändrad lydelse hade framfört tillräckligt starka skäl för de inskränkningar av yttrandefriheten som det gäller. Det hade inte heller gjorts troligt att det med hjälp av denna lagstiftning skulle vara möjligt att åstadkomma den tolerans, den hänsyn till andras uppfattning, den goda smak, eller säg gärna anständighet, och det goda omdöme i opinionsyttringar som flertalet medborgare önskar. Dessa värden måste främjas med andra metoder än genom de förbudsregler som det här gäller. Herr talman! Det kanske är en självklarhet, men jag framhöll ändå att detta försvar för yttrandefriheten ingalunda innebär att man solidariserar sig med innehållet i eller formen för de framställningar som kan förekomma inom ramen för denna yttrandefrihet. Det framgår ju bl.a. av att sådana yttringar ofta är inbördes motstridande. Jag anknöt till det exempel som flera gånger nämndes i debatten förra året, nämligen att Svenska kyrkans centralråd i sitt remissyttrande tillstyrkte förslaget om upphävande av bestämmelsen om brott mot trosfrid. Det innebär självfallet inte att centralrådet solidariserar sig med de angrepp som nu kan förekomma mot det som av skilda trossamfund hålles heligt. Det innebär bara att centralrådet anser att sådana angrepp bör få framföras. Intet har inträffat som ändrat min inställning. Tvärtom finner jag det än mer motiverat i dag att stödja förslagen, eftersom det enda tänkbara alternativet nu är ett förkastande, dvs. att de nu gällande paragraferna bibehålls oförändrade. Något alternativ som innebär endast en mindre liberalisering föreligger inte nu. Herr talman! Med dessa ord har jag bara helt kort velat motivera varför jag ansluter mig till samtliga vilande grundlagsändringsförslag som anmäles i konstitutionsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Jag kan ansluta mig till herr Romanus” principiella deklaration om att den som vill inskränka tryckfriheten är skyldig att ge motivering för detta. Men jag skulle möjligen till denna deklarationen foga ännu en. Den som vill vidga tryckfriheten i ett land där denna är mera garanterad och mera tillämpad än i praktiskt taget något annat land i världen bör kanske också ha en motivering, innan han raserar de få murar som finns kvar. Jag skulle faktiskt vilja fråga justitieministern — det gäller både trosfrid och pornografi: Är justitieministern nöjd med läget i dag? Är justitieministern så missnöjd att han vill rasera de få barriärer som finns kvar? Så måste innebörden av förslaget i dag tolkas.